Jag får upprepa min tidigare uppmaning till kammarens ledamöter att hålla de tider som enligt riksdagsordningen gäller för debatter av detta slag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Som Annika Åhnberg säger är det här egentligen inget svar på de frågor som vi har ställt, utan det hela handlar om vad vi kan göra nu. Men här är det fråga om en familj i stor nöd och inte minst med fyra barn, som har rotat sig i Sverige under tre och ett halvt år och som nu skall ryckas upp ur den enda trygga tillvaro som de har just nu. Även om föräldrarna medvetet har ljugit, som statsrådet säger, måste man fråga sig: Vilken människa på flykt skulle inte göra det om man har sådana erfarenheter av myndigheter som de flesta flyktingar har som kommer till vårt land? I flyktingkonventionen sägs tydligt ifrån att barn inte skall straffas för föräldrarnas handlingar. Här tycker jag att det föreligger ett fall som i allra högsta grad motiverar att man tar hänsyn till humanitära skäl. Dessa fyra barn behöver det stöd som en humanitär behandling i Sverige skulle ge dem. Jag tycker att man skall behandla barn anständigt. Det är inte anständigt att slänga ut dessa fyra barn, även om föräldrarna medvetet har ljugit och fört myndigheterna bakom ljuset. Här finns tillräckligt med humanitära skäl för att regeringen skulle kunna ändra sitt beslut, utan att några prejudikat skulle skapas.

Herr talman! Statsrådet hänvisar till att man inte kan ha hela bilden klar för sig. Det är naturligtvis så. Men frågan gäller inte bara den här enskilda familjen. Fallet med den här familjen illustrerar hur barn kommer i kläm, därför att föräldrarna har lämnat oriktiga uppgifter. Men vi borde kunna följa barnkonventionen, där det sägs att barn inte skall behöva lida för föräldrarnas handlingar. Nu är situationen som den är, även om vi inte har hela bilden klar för oss. Barnen finns här och har varit här i tre och ett halvt år. Det är omänskligt att slita upp dem ur sin miljö.

Herr talman! Det är en oerhörd cynism som statsrådet visar upp. Jag vägrar att acceptera eller att tro att några föräldrar med berått mod skulle utsätta sin familj för det lidande som den här familjen har fått utstå genom den långa ovissa väntetiden och genom att hålla sig gömd. Det är självklart att detta inte kommer att skapa en sådan praxis att ett antal familjer kommer att göra på samma sätt med berått mod. Den här familjen har av olyckliga omständigheter hamnat i denna situation. Det är vår uppgift att försöka rätta till missförhålladena. Efter diskussionerna i detta och flera andra ärenden tror jag att det för alla parter står fullständigt klart att uppgivandet av falska uppgifter om identiteten är någonting som vi inte accepterar. I den frågan är vi fullkomligt överens, statsrådet och jag. Man skall inte acceptera att människor inte lämnar de uppgifter som är nödvändiga. Men man måste också förstå att det kan vara oerhörda problem som gör att människor hamnar i den här situationen.
Herr talman! Jag är helt ense med statsrådet om att man inte skall lämna oriktiga uppgifter. Men genom olyckliga omständigheter kan tidsutdräkten bli sådan att vistelsen blir så långvarig att det är fullständigt omänskligt att slänga ut en familj med fyra barn. Vad gäller om man skall ha en barnpraxis eller inte, måste man ställa sig frågan: Skall vi ha en barnpraxis för myndigheternas skull eller för barnens? Här är det barnen som blir utsatta när de olika omständigheterna har medfört att familjen har vistats här i tre och ett halvt år. Här finns i allra högsta grad de synnerliga skäl av humanitär art som kan motivera ett annat ställningstagande beträffande den här familjen.

Herr talman! Mot bakgrund av dels ett enskilt ärende, dels de hot som stundom vilar över kristna från islamska länder, har Görel Bohlin frågat mig varför hänsyn inte tas till lagstiftning och tradition i de asylsökandes hemländer vid bedömningen av asylärenden. Görel Bohlin har i sin fråga hänvisat till ett avvisningsärende, där beslut har fattats av invandrarverket. Som Görel Bohlin känner till kan jag aldrig uttala mig om omständigheterna i ett enskilt fall. Såväl invandrarverket som regeringen tar naturligtvis hänsyn till lagstiftning och traditioner i de asylsökandes hemländer vid sin bedömning. Det innebär att ingen avvisas till länder där de riskerar att utsättas för tortyr och förföljelse. Beslut om avvisning av personer som tillhör religiösa grupper -- liksom av andra asylsökande -- sker endast i de fall där utredningen i de enskilda fallen visar att det inte finns risk för förföljelse.
Herr talman! Jag tackar för svaret. För inte så länge sedan ställde jag en fråga om ett liknande ärende. Nu är det fråga om ett antal ärenden. Jag har alltså inte utgått från ett enskilt fall, utan det rör sig om flera stycken som förföljs för sin kristna tro, om de skickas tillbaka igen för att de inte får stanna kvar i Sverige. Herr talman! Jag har stor förståelse för invandrarverkets dilemma att skilja de genuina flyktingfallen från dem som har syftet att via flyktingstatus uppnå ekonomisk trygghet. Jag har också stor förståelse för invandrarministerns ganska svåra situation när det gäller många av de frågor som kommer upp i riksdagen. Här är det faktiskt fråga om en princip, om de som förföljs för sin kristna tro i länder där trycket mot de kristna har ökat. I samtliga av dessa fall är det fråga om Egypten. Som jag ser det finns det starka bevis för att dessa människor kommer att råka oerhört illa ut, om de skickas tillbaka till Egypten. Jag skall berätta litet grand om några av dessa ärenden. Ett av ärendena handlar om en familj som har varit här i flera år. Familjens yngsta barn är fött i Sverige. Man har konverterat från islam till en form av kristendom. Traditionen i Egypten är bjuder att om familjen kommer tillbaka, kommer barnen att tas ifrån familjen och pappan kommer att dödas, inte på grund av Egyptens lag utan på grund av den tradition som man har vid byte av religiös tro. Jag vill fråga ministern om man på invandrarverket är beredd att gå igenom dessa fall ytterligare, för jag tror att situationen har förändrats.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

Herr talman! Leo Persson har frågat mig om hans tolkning av hur länsanslagen kan disponeras är felaktig, och om jag i så fall är villig att vidta åtgärder så att det blir möjligt att använda medel för turisttrafik på inlandsbanan. Bakgrunden till frågan är enligt Leo Persson att länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Vidare har Per-Ola Eriksson frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för fortsatt trafik på inlandsbanan under sommarens turistsäsong, så att turistnäringen i Norrlands inland skall kunna utvecklas. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Genom beslut här i kammaren tidigare i dag har riksdagen, efter förslag från ett enhälligt arbetsmarknadsutskott, uttalat att det kan finnas skäl att med befintliga regionalpolitiska medel bistå projektet Sommartrafik 91 på inlandsbanan. Det får enligt riksdagen ankomma på regeringen att pröva hur berörda länsstyrelser skall kunna lämna stöd till projektet. Länsstyrelserna har, som Leo Persson påpekar, stor frihet att använda länsanslagen för utvecklingsinsatser i länen. Vissa principiella riktlinjer har dock fastställts. Bl.a. får medlen inte ersätta ordinarie statlig finansiering eller användas som reguljära driftsstöd. Dessa riktlinjer är enligt min uppfattning självklara minimikrav, och jag avser därför inte föreslå regeringen att göra några generella förändringar vad avser användningen av länsanslagen. Regeringen har den 11 april i år, med stöd av riksdagens beslut med anledning av prop. Länsstyrelserna i de tre länen har på regeringens uppdrag utarbetat ett program för användningen av medlen. I programmet har länsstyrelserna tagit upp turismen som ett område där insatser bör göras. Det projekt om sommartrafik på inlandsbanan som nu har aktualiserats finns inte upptaget i programmet. Mot bakgrund av det beslut som riksdagen fattade tidigare i dag kommer jag att föreslå regeringen att medge att länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län får lämna stöd till projektet Sommartrafik 91 på inlandsbanan från det nämnda anslaget för regionalpolitiska infrastrukturåtgärder. Det förutsätter dock att de berörda länsstyrelserna är överens om att prioritera detta projekt inom befintlig medelsram. Jag kommer också att föreslå regeringen att, med undantag från gällande riktlinjer, medge att länsstyrelsen i Kopparbergs län får lämna stöd till samma projekt från länsanslaget. Även i detta fall förutsätter det att länsstyrelsen prioriterar projektet inom ramen för de medel som den disponerar.
Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret, som faktiskt innebär att det blir möjligt att förverkliga projektet Sommartrafik 91 på inlandsbanan. Det finns trots allt ett litet problem, och det är tidsaspekten. Den 10 juni -- och dit är det inte så långt -- skall trafiken vara i gång. Som industriministern säger i svaret ankommer det på länsstyrelserna att hinna med att handlägga dessa ärenden. Jag vill då fråga industriministern om det ändå inte vore lämpligt att använda en del av de hos regeringen förvaltade regionalpolitiska medlen, som är avsedda bl.a. för infrastruktursatsningar i inlandet. Jag tänker bl.a. på de marknadsföringsinsatser som behövs.

Herr talman! Regeringen kommer att handla snabbt. Redan på torsdag kommer regeringen att fatta sitt beslut som ger länsstyrelserna möjlighet att fatta beslut i denna fråga. Sedan måste också länsstyrelserna handla snabbt. Att man nu inte har planerat sammanträden för att klara denna fråga får inte förhindra att man tar itu med den omedelbart. Om FN kan kalla ihop säkerhetsrådet över en natt för att klara viktiga frågor, vore det väl sjuttsingen om inte länsstyrelserna i Sverige skall kunna klara det. Därmed får vi också den prövning som jag tycker är den riktiga i detta sammanhang. Länsstyrelserna skall pröva om detta är den viktigaste satsningen man kan göra på turismen eller om det finns andra satsningar som är viktigare, när man nu har dessa resurser till förfogande. Det är länsstyrelsen som skall göra den prövningen. Decentralisering har ju varit ett slagord från centerns sida. Vi har gjort det till verklighet genom att delegera beslutsrätten till länsstyrelserna. Nu har de chansen att visa att de kan använda den när det krävs snabba ingrepp.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har väl inte sovit den senaste veckan, när riksdagen har gett anvisningar om att dessa pengar kan användas? Regeringens tolkning, som jag nyss har redovisat, är att länsanslagen inte kan användas för att gå in där statliga anslag redan finns eller för att täcka driftsunderskott. Riksdagen har nu öppnat vägen för det, och det är därför som det finns möjligheter nu som inte fanns det tidigare.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att sysselsättningsnivån vid ABB i Ludvika skall ligga på samma nivå som i december 1987. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall vara på frågan. I början av december år 1987 presenterade regeringen ett program för regionalpolitiska insatser i bl.a. Bergslagen. Insatserna i Bergslagen omfattade en rad projekt och uppgick till totalt ca 700 milj.kr. Till detta kom flera utlokaliseringar av statlig verksamhet till Ludvika och Borlänge. För Ludvika hade då regeringen träffat en överenskommelse med Asea att expandera kraftigt i Ludvika, vilket skulle ge 500 nya jobb de kommande tre åren. Denna överenskommelse kom till stånd efter diskussioner som regeringen hade fört med dåvarande Asea under mer än ett års tid. I takt med att dessa nya jobb skulle komma till stånd skulle regionalpolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt stöd utgå med sammanlagt högst 200 milj.kr. Aseas åtagande var inte någon förutsättning för att regeringen skulle godkänna samgåendet med Brown Boveri. I början av förra året tog regeringen initiativ till en omförhandling av överenskommelsen, eftersom man då kunde konstatera att ABB inte hade haft möjlighet att genomföra den tidigare planerade expansionen. Av stödet hade endast en mycket liten del tagits i anspråk. Revideringen av åtgärderna innebar en strävan att bredda arbetsmarknaden, decentralisera ansvaret och lägga ansvaret gemensamt på näringsliv och samhälle. I sammanhanget åtog sig ABB att anstränga sig att försöka återgå till 1987 års nivå och därmed öka sysselsättningen med omkring 200 arbetstillfällen i Ludvika. ABB och staten satsade Ludvika, och staten utfäste sig att bidra med lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag etc. som kan bidra till att 300 arbetstillfällen skapas i regionen. Syftet med insatserna är att bredda arbetsmarknaden. ABB har nu rapporterat att det finns en övertalighet vid transformatorverksamheten i Ludvika. Skälet uppges vara bristande orderingång från den svenska och den internationella marknaden. Viss ytterligare övertalighet har så sent som i går blivit känd. Regeringen har alltså hittills satsat offensivt för att stärka utvecklingen i Ludvika. Utöver de 30 milj.kr. som utvecklingsgruppen disponerar finns Ludvika kommun. Jag kommer inom kort att ta kontakt med utvecklingsgruppen för att höra vilken syn den har på den nu uppkomna situationen. Jag förutsätter att den och ABB kan göra ytterligare ansträngningar i enlighet med det överenskomna syftet att bredda arbetsmarknaden, så att verkningarna av de nu aktuella personalminskningarna blir så begränsade som möjligt för Ludvika.
Herr talman! Jag får tacka för svaret på frågan. Sedan jag har ställt frågan har man från ABBs verksamhet avseende strömväxlare sagt att man skall minska personalen med 130 anställda. Det betyder att man från ABBs verksamheter i Ludvika har sagt att 230 anställda skall försvinna före årets slut. Det är naturligtvis ett hårt slag mot en bygd som redan har det besvärligt. Man kan fundera över om det här varit fråga om en allmosa, om det inte fanns någon form av villkor från regeringen att Asea skulle göra en insats i Sverige efter samgåendet med Brown Boveri. Att i dag förneka att det skulle ha funnits ett sådant villkor är väl ändå att göra våld på historieskrivningen. ABB, tidigare Asea, har lämnat ett löfte. Frågan är nu om regeringen kan göra någonting för att ABB skall infria det i dag. Vad som skulle behövas är att ett tillverkningsbolag som ABB driver någon annanstans i världen förlades till Ludvika. Det säger också de anställda på ABB. Det är vad som borde göras, om man menade allvar vid det tidigare tillfället. Regeringen har tydligen goda kontakter med ABB. Detta borde vara ett intressant projekt. Arbetsmarknaden i Ludvika är bedrövlig. De insatser som regeringen har gjort, som vänsterpartiet från början ville att man skulle göra, räcker kanske till för att bredda arbetsmarknaden. Men i takt med dessa insatser minskar ABBs verksamhet. Då behövs också där utökade insatser. Det som intresserar mig -- och också de anställda på ABB i Ludvika -- är om regeringen kan göra någonting för att ABB skall utöka sin satsning i
Herr talman! För det första är det inte fråga om någon allmosa. Det är ett regionalpolitiskt anslag som skall användas för att utveckla arbetsmarknaden i Ludvika. Detta är en satsning på en kommun som är större än någon annan satsning i landet. Det finns resurser för att genomföra olika projekt och skapa sysselsättning. Det var inget villkor i förhandlingarna med Asea när bolaget skulle gå sammans med Brown Boveri. Det är bara att konstatera att det inte var så. Självfallet är vi oroade när det gäller läget i Ludvika. Vi kommer att göra allt vad vi kan tillsammans med utvecklingsgruppen, i diskussion med Asea Brown Boveri, för att försöka åstadkomma åtgärder som skall leda till en ökad sysselsättning. Därvidlag finns det resurser att arbeta med. Dem kommer vi naturligtvis att använda.

Herr talman! Det enda kommando som finns här är väl när ABB säger att jobben tar slut och att företaget flyttar tillverkningen till andra delar av världen. Percy Barnevik, ABBs överhuvud, säger att företaget kan satsa på Östeuropa, på miljön osv. Det är i dessa sammanhang man funderar över vilka möjligheter regeringen har. ABB expanderar ju på alla energi och miljöområden. Med tanke på att företaget finns i Ludvika och att det tidigare var så generöst och ville skapa 500 jobb, kanske man kunde fundera på om inte ABB också i detta läge kunde vara litet generöst mot Ludvika. Jag kan bara konstatera att regeringen säger att den inte har några möjligheter. Det är väl vad som innefattas i det industriministern säger om kommando. Litet balans mellan kommandona borde det finnas. Det är vad de anställda känner i dag. De reagerar naturligtvis med oerhört stor förtvivlan över bakslaget med förlusten av 230 jobb, när man trodde att man skulle komma upp till

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Jag har via industridepartementet tagit del av utredarens förslag och också av ett särskilt yttrande från generaldirektören i statens energiverk. Det behövs en ökad långsiktighet i energipolitiken. Det har saknats länge. Jag tycker att det är ansvarslöst av regering och riksdag att det har varit på det sättet. Under tiden har i stället de stora kraftföretagen med Vattenfall i spetsen drivit en egen energipolitik. Det har egentligen inte gynnat några satsningar på vare sig effektivare energianvändning eller förnybara och miljövänliga bränslen, även om man har talat mycket om det. Man har under några år studerat och lärt sig en del om vad som behövs och hur man kan göra. Men det breda arbetet har inte kommit i gång. Både från Vattenfalls och Sydkrafts sida verkar man nu vara mycket tveksam, eller rent av avvisande till kraftfulla satsningar på effektivare energianvändning. Jag har träffat representanter för energiverk ute i kommunerna de senaste dagarna. De säger sig ha fått signaler från t.ex. Sydkraft att nu gäller det att sälja kraft igen. Detta är mycket allvarligt. Däremot har de grupper på Vattenfall och statens energiverk som har ansvaret för effektivare energianvändning enligt min uppfattning tagit sitt ansvar. Det är viktigt att dessa personers kunnande och erfarenhet nu tas till vara i det nya verket. Min fråga är: Tänker sig industriministern ett näringspolitiskt verk som i detta avseende är en målmedveten, kraftfull, energisk aktör, eller skall verket bli mera av en bidragsgivare och utredare, som betraktar vad som händer och låter det ske?
Herr talman! Krister Skånberg var med vid näringsutskottets behandling av dessa frågor, och han känner till intentionerna i propositionen. De är naturligtvis att vi skall fullgöra de uppgifter som vi har lagt fram för riksdagen i energipropositionen och tillväxtpropositionen.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag har litet svårt att se hur den strama finanspolitiken, Rehnbergsuppgörelsen och anknytningen till ecun skulle ha kunnat få några effekter i Norrbotten i form av större intresse för investeringar där. Tecknen tyder snarare på att det går i motsatt riktning. Den strama finanspolitiken har inneburit att man har betydligt mindre resurser i kommunerna och i landstinget för att fullgöra sina uppgifter. Vi har i dag fått siffror om ungdomsarbetslöshet på Kiruna och 10,2 % i Övertorneå för ungdomar mellan 18 och 24 år. Jag anser att det är förödande för utvecklingen om vi på något sätt accepterar sådana nivåer, som närmar sig rena EG-nivåer. Jag tycker givetvis att utbildningsinsatser är bra, men man måste också noga följa upp att dessa insatser blir meningsfulla. Jag har haft telefonsamtal från personer som får utbildningar i sådant som de redan tidigare varit utbildade på och arbetat i många år med. Utbildningen måste bedrivas med syfte att verkligen åstadkomma en förbättring och en utveckling av arbetskraften. Jag har för min del också tyckt att vi börjar komma i den situationen att arbetsmarknadsåtgärder i form av beredskapsarbeten blir nödvändiga. Vi har behov av satsningar på infrastruktur, gator och vägar, järnvägar och offentliga byggnader i den här delen av landet, något som kan ge en hel del jobb åt de ca 16 % av byggnadsarbetarna som för närvarande är arbetslösa.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Utöver vad Bengt Hurtig har sagt kan jag här peka på att även när vi har s.k. högkonjunktur i vårt land ligger arbetslösheten högre i exempelvis mitt hemlän, i Norrlandslänen och i Bergslagen än vad den gör i andra delar av landet. Jag vill speciellt understryka att situationen är dålig för kvinnorna och ungdomen även vid högkonjunktur. Även då är det en hög arbetslöshet inom de här två kategorierna. Som Mona Sahlin säger i sitt svar har skogslänen i nuvarande situation en hög arbetslöshet jämfört med riket i dess helhet, och då är trycket på just kvinnorna och ungdomen ännu hårdare. Sandviken har snart inga unga tjejer kvar, eftersom det inte finns några jobb där. De tvingas ned till de s.k. överhettade områdena, och det är ingen bra situation. Det är bra att man då satsar på utbildning, men jag tror inte att det är tillräckligt för våra län. Jag är litet besviken över att Mona Sahlin här sade att resurser utöver vad som har anslagits i budgetpropositioen och kompletteringspropositionen inte skall tillföras. Som bekant begärde AMS 10 miljarder kronor och fick något över 6 miljarder. Jag tycker nog att arbetsmarknadsministern borde kunna ge ett besked att om inte de åtgärder som redovisas för att klara situationen i Gävleborgs län, speciellt när det gäller kvinnor och ungdom, inte hjälper, skall regeringen vara beredd att tillföra ytterligare resurser.
Herr talman! Får jag först säga till Bengt Hurtig att efter anknytningen till ecun har räntorna gått ned ganska ordentligt. Jag tycker att Bengt Hurtig något kunde efterforska hur mycket lägre räntor betyder också i Norrbotten för möjligheterna att investera liksom också hur mycket en sänkning av räntorna betyder för dem som bor där och för deras boendekostnader. Annars vill jag understryka och instämma i mycket av det som både Bengt Hurtig och Bertil Måbrink sade. Allt det tal som förekommer om den låga arbetslösheten i landet som helhet är förrädiskt, eftersom vi vet att arbetslösheten drabbar vissa grupper, framför allt ungdomar, och vissa regioner, bl.a. Norrbotten och Gävleborg. Det är därför som vi inte heller bara kan se till arbetsmarknadspolitiken. För att klara av utvecklingen måste vi också se hur industripolitiken, regionalpolitiken, utbildningen och investeringarna i infrastruktur gestaltar sig på de berörda orterna. Jag vill också betona behovet av att regionalt och lokalt ha en överblick över och samordning av alla dessa insatser. Jag vet att båda de här länen, som dess värre har en lång erfarenhet av bekämpning av arbetslösheten, är duktiga på att hitta nya och okonventionella metoder. Jag hoppas att jag i dessa avseenden också fortsättningsvis skall kunna bidra med extra insatser för den typ av utveckling som vi för närvarande arbetar för. Jag vill också säga att det inte är tillräckligt med utbildning. Det vet även regeringen. Det är därför som AMS nu också har fått möjlighet att använda alla de åtgärder som man har på det sätt som man tycker är mest lämpligt i varje region. Men utbildningsnivån är låg i inte minst de två län som de två frågorna berör. Inte minst kvinnornas behov av att få vidga sin kompetens är stort. Jag vill till sist säga att jag inte nu har något beslut i regeringen om ytterligare resurser att redovisa. Men som jag också tidigare har sagt måste en ansvarsfull regering -- förhoppningsvis en socialdemokratisk sådan -- i den mån arbetsmarknaden utvecklas annorlunda under hösten se över medelsbehoven på detta område.
Herr talman! För 20 år sedan hade vi 50 000 ungdomar i Norrbottens län. Om utvecklingen fortsätter som hittills är vi snart nere i 30 000 ungdomar. Skulle vi så småningom få en litet bättre konjunktur, kan detta tillsammans med det ökade antalet äldre innebära att vi får brist på arbetskraft och svårigheter att upprätthålla servicen i vissa kommuner. För närvarande går mellan 10 och uppemot 20 % arbetslösa, och vi vet att både pojkar och flickor mår psykiskt dåligt av detta. Det leder också till en ökning av alkoholkonsumtionen. Detta har visats bl.a. i en doktorsavhandling som kom för något år sedan. Man kan alltså inte ta lätt på dessa problem och hoppas att de blir lösta med övergripande nationalekonomiska metoder. De måste i stället följas med stor nogrannhet, och nödvändidga åtgärder måste vidtas så snart som möjligt. Ungdomsarbetslösheten ligger på en helt oacceptabel nivå.
Herr talman! Jag tackar för den sista kompletteringen som arbetsministern gjorde. Jag tolkar det som att det här finns en möjlighet att få ytterligare resurser. Gävleborg har den lägsta utbildningsgraden av samtliga län i vårt land. Bara det säger att det måste till ordentliga resurser på utbildningsområdet. Sedan finns det ett annat problem, som har uppstått först nu, nämligen att den offentliga sektorn i ett sådant län som Gävleborg, som har haft betydelse inte minst för kvinnorna när det gäller att få arbete, har börjat minska sin personalstyrka. Det rör sig om 800 personer. Det är ytterligare ett argument som man inte bara kan bortse från. Vi hoppas också att vi får en ansvarsfull regering till hösten och att det då tillförs ytterligare resurser.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag delar helt och fullt det sista statsrådet sade, dvs. att åtgärderna får inte stanna enbart vid beredskapsarbeten. Men låt mig få rätta en sak i sammanhanget. Arbetsmarknadsutskottet talade inte om att det skulle vara mest ändamålsenligt med beredskapsarbeten. Frågan bygger egentligen på att det i kompletteringspropositionen inte står något om beredskapsarbeten. Den 27 mars tog riksdagen ställning till arbetsmarknadsutskottets betänkande 11. I det betänkandet talas det om beredskapsarbeten för vissa grupper. Riksdagen slog fast att man inte skulle underskatta betydelsen av beredskapsarbete. Nu satsas rätt och slätt på utbildning och mycket litet på övriga delen. Vi är inte emot utbildning. Men frågan är vad som händer efter utbildningen. Många kommer nu i denna situation. Risken finns att det blir en genomströmningsarbetslöshet. Vi skall också vara medvetna om att i dagarna lämnar en stor grupp ungdomar gymnasieskolan och skall ut på arbetsmarknaden. Vi har också de som har fullgjort sin värnpliktstjänstgöring och som skall ut och konkurrera på arbetsmarknaden. Dessa grupper skall ha meningsfulla och bra beredskapsarbeten. Det finns en risk att vi kommer att få världens bäst utbildade arbetslösa i vårt land om inte något görs. Jag tycker, precis som det står i utskottets betänkande, att för vissa grupper är beredskapsarbeten ett bra alternativ tills det skapas fasta arbeten.

Herr talman! Om jag inte förstår det här eller ej är egentligen ointressant. Det intressanta är att de som skall handha de medel som står till förfogande förstår vilka möjligheter de skall satsa på. Det är kompletteringspropositionens innehåll när det gäller arbetsmarknadspolitiker som jag tycker är för liten i förhållande till de siffror som finns när det gäller arbetslösheten. Jag tror också att Mona Sahlin känner till att det finns meningsfulla arbeten i kommunerna. Det är kommunernas möjligheter till aktiva åtgärder som är begränsade. Därför kommer det att bli problem i kommunerna när den höga arbetslösheten skall tas om hand och kommunerna inte får fortsatta medel. Att medlen sedan kan användas på olika sätt sägs det inte så mycket om i kompletteringspropositionen. Där talar man i stort sett endast om utbildning. Jag är inte emot utbildning, men jag tror inte att det räcker för vissa grupper.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att skapa arbete i Avesta, Långshyttan, Degerfors och Nuvarande konjunkturläge med omfattande strukturförändringar och krav på rationaliseringar med personalminskningar och nedläggningar som följd innebär att antalet varsel ökar snabbt. Avesta AB, som planerar omfattande rationaliseringar, spelar en central roll för sysselsättningen på de fyra nämnda orterna. Eventuella uppsägningar från företaget får allvarliga konsekvenser i Avesta, Långshyttan, Degerfors och Torshälla. För att möta denna situation är det nödvändigt med både kort och långsiktiga åtgärder. Målet för den nuvarande ekonomiska politiken, som ger goda förutsättningar för en ökad produktivitet och tillväxt samtidigt som inflationen bekämpas, är full sysselsättning. Mot slutet av året förväntas en vändning av konjunkturen vilken med en viss fördröjning kommer att få en positiv genomslagskraft på arbetsmarknaden. Denna bedömning grundar sig på att pris och lönekostnadsutvecklingen har dämpats de senaste månaderna. Rehnberggruppens arbete har haft inflytande på de avtal som slutits på arbetsmarknaden. Det av regeringen nyligen tagna beslutet om kronans anknytning till ecun samt förslaget om sänkt moms på mat är ytterligare åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. I avvaktan på denna konjunkturförändring är det viktigt att statens såväl regionalpolitiska som arbetsmarknadspolitiska instrument används på ett för både samhället och den enskilda människan effektivt och bra sätt. En samordning mellan olika länsorgan, kommuner, företag och fackliga organisationer måste komma till stånd. Kunskap måste tas fram om inom vilka branscher näringslivet kan breddas och vilken kompetens hos arbetskraften denna breddning av arbetsmarknaden kräver. Regionalpolitiskt har länsstyrelserna både ansvar, befogenheter och resurser för att snabbt starta ett utvecklingsarbete. Vidare ingår Avesta permanent i stödområde 2, och Degerfors är temporärt t.o.m. föreslagit ökade insatser om drygt 6 miljarder kronor till aktiva åtgärder under nästa budgetår. De skall främst användas till kompetenshöjande insatser som arbetsmarknadsutbildning och utbildningsvikariat. Självfallet kommer detta orterna Avesta, Det är arbetsmarknadsstyrelsen som gör fördelningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen inte bara mellan de olika länen utan även mellan olika grupper på arbetsmarknaden och branscher utifrån de övergripande mål som statsmakterna fastställt. De pågående strukturrationaliseringarna innebär att det uppstår strukturproblem som man måste ta sig igenom. Enligt länsarbetsnämnderna i berörda orter finns det en beredskap för eventuella uppsägningar från det aktuella företaget. Det gäller framför allt kompetenshöjande utbildning.

Herr talman! Får jag bara understryka att både jag och regeringen är mycket väl medvetna om vilket jobbigt och allvarligt läge Avesta befinner sig i. Det är bl.a. därför som man är inplacerad i stödområde 2. Man skall även den vägen kunna få möjligheter att bistå, satsa och utveckla företagen regionalt. Än så länge är arbetslösheten just nu i Avesta Men precis som Lars-Ove Hagberg påpekar har man många varsel, drygt 1 000 just nu, efter vad jag har fått fram. Men alla varsel leder inte till uppsägningar. Vi har ett exempel i Långshyttan där det var 150 varsel, varav 25 ledde till uppsägning. Den typen av strukturomvandlingar av ett helt län med bruksorter skapar långsiktigt stora problem, som också Lars-Ove Hagberg påpekar. Samhället präglas av traditionella mansyrken. Arbetslösheten har ökat med 70 % för männen och med 23 % för kvinnorna, och det speglar ju den ensidiga arbetsmarknaden. Det är därför man nu sätter in ökade resurser, bl.a. till utbildning och kompetensutveckling. Det skall tillsammans med det som regional och industripolitiken kan bidra med skapa bättre förutsättningar i Avesta. Kunskapen finns i den här delen av landet. Resurserna och förutsättningarna måste staten, länsmyndigheterna och företagen bidra med.

Herr talman! Det är, precis som Berndt Ekholm påpekar, ett bekymmer att priserna har gått upp. Man kan säga att det visat sig att den fria marknaden inte har fungerat som vi hade hoppats, nämligen att en prispress skulle åstadkommas genom konkurrens. På Berndt Ekholms fråga kan jag svara att det gått relativt kort tid och att vi inte än kan slutgiltigt bedöma om detta är ett bestående resultat. Jag hoppas fortfarande att den fria marknaden även inom trafiksektorn liksom på så många andra områden, skall visa sig få den effekten att man genom konkurrens kan pressa priserna. Här gäller det naturligtvis för kunderna att så långt möjligt ta reda på priset och ställa frågor. Det behövs en ökad prismedvetenhet. Här finns naturligtvis en ovana, eftersom detta har varit en reglerad sektor under så lång tid. Sedan måste naturligtvis de institutionella organ som har prisövervakningsuppgifter hårt bevaka detta område. Detta är de två instrument som vi kan arbeta med tills vidare innan vi får utvärderingsresultaten och mer ingående kan bedöma effekten.
Herr talman! Det är bra att statsrådet har noterat dessa problem och att en utvärdering kommer till stånd. Jag är mycket angelägen om att man tar allvarligt på denna utvärdering och letar efter alla möjligheter att verkligen få en prispress till stånd. Man måste dessutom observera alla andra frågor som tagits upp i transportrådets utredning, t.ex. risken för oseriös verksamhet i och med den utveckling som lett till så många företag. Den hårda konkurrensen mellan företagen innebär att det finns en risk för fusk. Man måste se om det behövs konkurrensbegränsande åtgärder. Det finns problem med områdesindelning, man talar om fysiska hinder och kartellbildningar osv. Jag skall inte här förlänga debatten, eftersom väl både statsrådet och jag skall åka till vårmiddagen. Mot bakgrund av debattens innehåll hoppas jag att statsrådet och jag skulle kunna dela på en bil till festen, så att det skulle kunna bli litet billigare. Tack för ordet.

Herr talman! Jag är beredd att ta nya fräscha tag och är öppen för initiativ och idéer på detta område. Det pågår, som Elver Jonsson väl känner till, en total översyn av hela trafiksäkerhetsorganisationen. Detta betraktar regeringen som ett viktigt initiativ för att höja trafiksäkerheten. När vi diskuterar dessa problem är det ändå viktigt att notera att olyckstalen till vår stora glädje har sänkts under det senaste året. Utvecklingen har brutits, och jag hoppas att det är en bestående trend. Till detta skall också läggas att Sverige ändock är ett av de allra trafiksäkraste länderna i världen. Det är viktigt att också få detta sagt. Samtidigt måste vi anstränga oss för att göra trafiken ännu säkrare. Den rapport som kommit om det mycket stora antal trafikolyckor där det kan påvisas att det har förekommit onykterhet i sammanhanget är mycket oroande. Man kan därmed inte med säkerhet säga att det i varje enskilt fall är onykterheten som varit orsak till olyckan. Men det är ändå utomordentligt alarmerande. Det behövs alla möjliga initiativ för att nedbringa förekomsten av bilkörning i samband med alkoholförtäring. Övervakning är ett instrument, och upplysning och information är naturligtvis ett annat viktigt instrument, vilket säkert Elver Jonsson och jag är överens om som engagerade i folkrörelser och vana vid att lita till folkupplysningen och undervisningen som ett viktigt instrument.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om regeringen tänker vidta några åtgärder i syfte att förstärka de resurser som leder till ökad järnvägssäkerhet. Järnvägen är i dag det säkraste marktransportmedlet, men trafiksäkerheten kan och bör naturligtvis fortlöpande förbättras. Inom banverket har dessa frågor en mycket hög prioritet, och verket arbetar löpande med att förbättra de olika säkerhetssystemen. Då det gäller olyckan i Sköldinge var det, som Viola Claesson nämner, fel på en balis. Säkerhetssystemet för automatisk tåghastighetskontroll, ATC, fungerar på det viset att det automatiskt bromsar tåget, om det t.ex. uppstår fel på en balis. Vid Sköldingeolyckan kopplade föraren emellertid ur det automatiska systemet. För att undvika den här typen av olyckor pågår nu framtagandet av en vidareutvecklad variant av ATC-systemet. Det nya systemet kommer successivt att tas i bruk med början i juni år 1992. Vid den årliga vidareutbildningen av lokförare inom SJ har ATC-frågorna fått ökad tyngd. Dessutom har man infört en kompletterande utbildning för instruktionsförare. Det största säkerhetsproblemet inom järnvägssektorn är risken för kollisioner mellan tåg och vägfordon. Banverkets plan för investeringar i stomjärnvägar innehåller därför ett särskilt program för byggande av planskilda korsningar. Målet är att minst 300 plankorsningar skall byggas bort per år. Ombyggnader av plankorsningar och andra säkerhetsinvesteringar görs oftast i samband med spårbyten och linjeombyggnader. Den omfattande satsning på investeringar i bl.a. järnvägens infrastruktur som kammaren beslutade om i förra veckan kommer därför i hög grad att bidra till att förbättra säkerheten inom järnvägssektorn.

Herr talman! Detta blir mitt sista inlägg i en frågedebatt i år och för den här sessionen, och jag vill då påpeka att även jag pläderar för en stor satsning på järnvägsutbyggnad. Vad vi talade om i debatten i förra veckan och vad jag har framhållit i mitt förslag till riksdagen är att en summa på ungefär 30 miljarder skall satsas på nyinvesteringar under 90-talet. Må det ändå vara sagt här i kammaren. Det kommer naturligtvis att medverka till en modernisering av järnvägssystemet med ökad säkerhet som följd, både tekniskt och infrastrukturellt i fråga om t.ex. plankorsningar, som kommer att byggas bort. Jag är faktiskt inte kapabel att ge mig in på en diskussion om ATC-systemet och dess tekniska konstruktion, utan jag får förlita mig på dem som är experter på det området. Jag konstaterar att ATC är ett viktigt framsteg när det gäller att öka säkerheten i järnvägstrafiken.

Herr talman! Läsning av ekonomisk statistik rörande företag i Sverige under de gångna 20 åren utgör ingen munter läsning. Om man tittar på vilken löneutveckling den svenska löntagaren har haft efter skatt kan man närmast tala om 20 förlorade år. Löneutveckling har i och för sig funnits, men skattetryckets ökning har inneburit att den reella tillväxten i köpkraft för svenska löntagare kan räknas i bråkdelar av en procentenhet per år. Denna dystra ekonomiska utveckling för svenska löntagare och svenska skattebetalare beror på framför allt att skatterna har ätit upp den ekonomiska tillväxten. Siffrorna för BNP-tillväxten och industriproduktionen är också föga smickrande, men det är trots allt något. Men nästan hela BNP-tillväxten har gått åt till höjda skatter. Om man dessutom jämför skattetryckets utveckling med den ekonomiska tillväxtens utveckling under det senaste 20 åren, finner man ganska enkelt att ju högre skattetrycket har blivit, desto lägre har den ekonomiska tillväxten blivit i förhållande till övriga industrialiserade västländer. I dag befinner vi oss i en situation där vi har ett skattetryck som är 40 % högre än i jämförbara konkurrentländer i den industrialiserade världen. Och i många fall har vi inte ett särskilt mycket bättre utbyggd offentligt skyddsnät jämfört med de bättre av övriga västliga industrialiserade länder. Under den senaste veckan har det förts många diskussioner om huruvida Sverige som industrination håller på att halka efter. Jag tror att de flesta ekonomiska bedömare i dag är ganska ense om att så är fallet. Det finns dock de som säger emot. Vi kan dock notera att vi i Sverige under 1990 hade den näst lägsta ekonomiska tillväxten av OECD-länderna. Och i racet, om jag får kalla det så, 1991 ligger vi bland de främsta när det gäller att ha negativ ekonomisk tillväxt. Framtidsprognoserna för vår industriella kapacitet är därmed inte alltför upplyftande. Snarast är prognoserna om ökad arbetslöshet och en djup lågkonjunktur alarmerande. Och vi har fortfarande en hög ränta som slår oerhört mot svenska industriinvesteringar. När en industriinvestering kostar närmare 1 milj.kr. per anställd i bundet kapital, betyder varje procentenhet i högre ränta i Sverige 10 000 kr. i högre kapitalkostnad. Så mycket bättre måste svensk industri vara för att kunna konkurrera med sina kolleger utomlands. Vår inflation skall förhoppningsvis bli lägre, men fortfarande är inflationen i Sverige bland de högre i västvärlden, vilket gör att kostnadsutvecklingen i Sverige fortfarande tenderar att gå åt fel håll. Men denna måste stegvis bli lägre för att vi inte skall så att säga prisa ut oss från marknaderna, i synnerhet när vi har bundit den svenska kronan till den europeiska ecun. Då kan det inte bli fråga om några devalveringar som kan ta oss ur kostnadskriserna, utan då är det fråga om att vi måste hålla kostnadsutvecklingen nere och få en ekonomisk utveckling som innebär att svenskt näringsliv blir konkurrenskraftigt. Det finns därmed egentligen bara en väg för Sverige att beträda, nämligen den som innebär låg inflation och låg kostnadsutveckling, där räntorna måste drivas ned, och där man får sopa ihop resterna av den tredje vägens misslyckade socialdemokratiska ekonomiska politik, en politik vars arkitekt själv medgett att den misslyckats. Vi måste få ned inflationen i Sverige till en nivå som är jämförbar med inflationen i övriga Västeuropa. Det rör sig om att vi måste ned till 3, 4 eller 5 %. Vi måste ha en löneutveckling som är helt jämförbar med Västeuropa i övrigt. Och till att börja med kanske lönerna i Sverige måste ligga något lägre för att vi skall kunna återta förlorad terräng. Vi måste åstadkomma stabilitet i ekonomin och stabilitet i de politiska spelreglerna, som det svenska näringslivet skall agera under, för att på det sättet skapa förtroende och få möjligheter till långsiktiga investeringar. Det behöver vidtas särskilda åtgärder i Sverige under de kommande åren för att stärka vår nationella konkurrenskraft. När man går igenom regeringens s.k. tillväxtproposition, nr 87, om näringspolitik för tillväxt, blir man ganska ledsen och deprimerad över handlingsförlamningen och bristen på initiativ från regeringen i en situation då handling och initiativ skulle behövas. Vi behöver få ett snart besked i EG-frågan. Det gäller inte bara att ansöka, utan vi måste också göra klart för oss under vilka förhållanden vi skall förhandla om medlemskap för att inte hamna i den österrikiska situationen att vänta år ut och år in utan att någonting händer. Svenskt näringsliv behöver ett besked om hur det blir med EG, och det är vår skyldighet i denna kammare att ge det beskedet, hur vi ställer oss till eventuell gemensam utrikespolitik inom EG och till de förhandlingskrav som kan komma redan innan vi skickar in ansökan. Vi måste se till att vi kommer i åtnjutande av den gemensamma marknad som finns inom EG, de gemensamma kapitalrörelserna, den gemensamma kapitalmarknaden, den gemensamma forskningen och utvecklingen och den gemensamma högre utbildningen, så att vårt näringsliv får möjlighet att njuta frukterna av de ansträngningar som sker nere i Europa. Varje osäkerhet om hur det kommer att bli i framtiden kommer att innebära att svenska företag flyttar utomlands eller väljer att lägga sina investeringar utanför rikets gränser. Vi behöver stabilitet, fasta regler och mycket entydiga besked från politiska instanser om mål och riktlinjer under de kommande åren, detta för att vi skall kunna skapa ett bra näringslivsklimat. Det räcker inte med detta. Vi måste se till att anpassa det svenska skattesystemet till vad som gäller ute i Europa. Det går inte att ha ett skattetryck som är 40 % högre i Sverige och tro att svenskt företagande och svenskt näringsliv skall vara oanfrätt av denna höga skattenivå. Vi måste driva ned skatterna till en centraleuropeisk nivå för att svenskt företagande, svensk detaljhandel, skall kunna konkurrera på likvärdiga villkor. Det lär inte kunna göras över en natt utan får ske systematiskt år för år. Vi måste börja med att sänka de skatter som försvagar och försämrar den svenska ekonomin mest. För att vi skall kunna stärka det svenska näringslivet kommer onekligen förmögenhetsskatten på arbetande kapital i mindre och medelstora företag att bli en av de högst prioriterade frågorna. Det gäller att försöka se till att vi för de mindre företagen skapar arbetsvillkor som gör verksamheten konkurrenskraftig. I nästan hela den övriga industrialiserade världen finns det särskilda skatteregler för de mindre och medelstora företagen. Det ges särskilda skatteförmåner till de mindre och medelstora företagens riskkapitalförsörjning och beträffande företagens övriga arbetsvillkor. Även i Sverige har vi särskilda regler. Dessa regler innebär extra hög skatt på mindre och medelstora företag, speciella fåmansbolagsregler som gör det svårare att arbeta. De får betala mera i skatt än motsvarande stora företag. Man har problem med begränsningar i underskottsavdrag och räntefördelning. Vidare har man högre realisationsvinstsskatt, och i praktiken har man också fått en högre bolagsskatt. När stora svenska företag behöver få ett problem löst lagstiftningsvägen i Sverige har vi under de senaste åren sett att den socialdemokratiska regeringen ofta har effektuerat ändringar i lagen. Att man har gjort detta skall man i och för sig ha en eloge för. Det har i de flesta fall varit en bra anpassning, men man har fullständigt glömt behovet för de mindre och medelstora företagen som det inte görs några förbättringar för. Inga hänsyn tas, utan de glöms bort fullständigt. De åtgärder som har vidtagits har snarast gällt användning av olika utväxter av löntagarfondssystemet, att stärka riskkapitalförsörjningen genom nya statliga riskkapitalföretag, småföretagsfonder och liknande. Avsikten har delvis varit att man skulle köpa in sig i mindre och medelstora företag. Detta är ingen bra idé, och den har knappast lyckats någon annanstans, och den kommer säkert inte att lyckas i Sverige heller. Vad vi behöver när det gäller riskkapitalförsörjning i små företag är att anamma det lyckade system som används utomlands. Se på venture capital-företagen i de anglosaxiska staterna. Det finns mycket bra regler som mycket liknar de regler som industrifonden har. Det gäller s.k. villkorslån. Här har man lyckats få en betydande kapitalförsörjning till mindre och medelstora företag. Riksdagens majoritet, dvs. socialdemokraterna, har här vägrat att göra det förtydligande som behövs för att öppna denna kapitalförsörjningskälla för de mindre företagen. Det är beklagligt. Det finns ett akut behov av att gifta samman små företag med kapital, tekniskt kunnande och management-kunnande för drift av företagen. Det finns också anledning att se på de mycket lyckade västtyska s.k. EKH-lånen. Det är en form av nyetableringslån, som har möjliggjort ett betydande nyföretagande. Jag tror att det här skulle vara åtgärder som i hög grad skulle stödja de svenska mindre företagen och förbättra deras förmåga att utvecklas. Jag beklagar att socialdemokraterna inte är intresserade av små företag annat än då det gäller att driva in mer skatter och starta nya statliga fonder eller riskkapitalföretag. Det är inte bara EG och de små företagen som man måste göra någonting åt för att få en ny start för Sverige. Vi behöver stärka den högre utbildningen i Sverige. Sverige är ett av de länder som har minst antal akademiker i förvärvslivet i dag. Det råder inget tvivel om, att skall vi kunna dra till oss kunskapsintensiva företag och få övrig industri att utvecklas, är den högre utbildningen av central betydelse. Jag tror att det under 90-talet behöver göras en betydande satsning på högre utbildning, i synnerhet under en besvärande lågkonjunktur, där satsningarna bör ske för att förädla arbetskraft med hjälp av högre utbildning. Det går inte att bara satsa på beredskapsarbeten och olika typer av omskolning. Vi måste också se till den fria marknaden och skapa en infrastruktur i Sverige som gör att det inte är en nackdel för svenska företag att etablera sig här i landet. Det gäller inte bara skatter och utbildning utan också kommunikationer. Vi bedömer att det behövs en ganska ordentlig satsning på vägar, järnvägar, telekommunikationer och flyg, men vi har inte råd att göra det över skattsedeln, eftersom vi redan i dag har ett skattetryck som tvingar ut företag ur landet, hämmar ekonomisk tillväxt och framåtskridande. Vi står för den enda riktiga linjen. Man bör använda pengar som staten redan har investerade i företag och affärsverk. Viss statlig egendom bör säljas, så att pengarna kan investeras i sådant som är viktigare för kungariket, t.ex. utbyggnad av järnvägar, telekommunikationer, vägar och flygplatser. Detta är centralt för landets utveckling. Det går inte att åstadkomma detta genom en ökning av skatterna. Vi måste också göra någonting åt det förhållandet att investeringsströmmarna i Sverige i dag tenderar att gå från landet. I dag är det bara Frankrike som investerar mer i EG-området utanför sitt lands gränser än Sverige. Ser man på återflödet till Frankrike och Sverige, finner man att Sverige är helt överlägset när det gäller nettoinvestering. Sverige ligger här före alla andra länder, om man tar hänsyn till landets storlek. Det är alltså närmast en kapital och investeringsflykt från Sverige. Därmed visar man direkt att man icke tror att Sverige har möjligheter att skapa det näringslivsklimat som behövs för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det råder inget tvivel om att i den utomordentligt besvärliga ekonomiska situation som Sverige befinner sig i, med snabbt ökande arbetslöshet och snabbt nedgående ekonomi, behöver Sverige och svenskt näringsliv en ny start. Detta innebär inte några nya satsningar på nationellt kollektivt kapital eller statliga riskkapitalföretag. Det gäller inte heller att gå in via löntagarfonder och AP-fonder för köp av svenska företag. Det är närmast patetiskt när våra tidigare kommunister, numera vänsterpartister, i praktiken skriver näringsutskottets majoritetsuttalanden om hur man i framtiden skall hantera AP-fonderna och löntagarfonderna. Vi måste sänka skatterna. Vi måste få klara besked om EG. Vi måste satsa på småföretagen. Vi måste satsa på den högre utbildningen. Vi måste satsa på en utbyggnad av infrastrukturen. Då går det inte att bara tiga eller lägga fram mångordiga propositioner utan klara, entydiga besked. Vi har lagt fram våra alternativ. Klart och entydigt har vi vissat hur en borgerlig--liberal, högerliberal eller liberalkonservativ poliktik skall se ut. Vi tror att en borgerlig regeringen bäst kan genomföra den, inte en socialdemokratisk. Det går inte att backa in i framtiden, som socialdemokraterna tenderar att göra i dag. Herr talman! Vi står självfallet fast vid samtliga våra reservationer. I och med att vi känner majoritetsförhållandena i kammaren mycket väl nöjer vi oss med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 9, 21 och 71, så att jag inte glömmer det i hastigheten. Vi är nu mitt inne i en debatt som kommer att hålla på några timmar. Den handlar om några av de viktiga frågor som är förknippade med näringspolitiken. Det är en debatt dels om riktlinjer och principer, dels om speciella problemområden, såsom de små och medelstora företagens situation, vilken berördes av de föregående talarna. Vi kommer att behandla vissa, speciella branscher och små och stora frågor. Litet senare i dag kommer debatten att handla om de statliga företagen, som också är ett viktigt näringspolitiskt område. Miljöfrågor, kommunikationer, energipolitik och de viktiga utbildningsfrågorna behandlas för sig, trots att de är intimt förknippade med näringspolitiken. Det är väl av nödvändiga och praktiska skäl, men det innebär att helheten riskerar att försvinna och att regeringens proposition om näringspolitik för tillväxt styckas upp i smådelar. Det är inte utan att man ibland beklagar att riksdagen inte har någon motsvarighet till regeringens ''superdepartement''. Herr talman! Sverige behöver en näringspolitik. Jag tror att det är viktigt att konstatera detta. Det behövs en genomtänkt strategi för att möta de utmaningar vi står inför. Det som behövs är en ekologisk näringspolitik, en näringspolitik som utgår ifrån vad naturen tål, men också en näringspolitik som utgår ifrån vad människan tål. Det är uppenbart att det svenska näringslivet behöver omstruktureras och förändras radikalt för att vi skall komma dit. Den kunskap vi har om olika produktionsmetoders och produkters miljöeffekter och påverkan på människan måste utnyttjas offensivt. Produktionen måste inriktas på kretslopp och vara energi och råvarusnål. Det innebär också att vi måste avstå från viss produktion. Ett sätt att offensivt möta utmaningarna är att satsa på miljöteknik. Vänsterpartiet har lagt fram förslag om detta. Vi har också lagt fram förslag om utveckling av järn och stålindustri i mera energioch resurssnål riktning. Vi har krävt att det görs en grundlig utredning av bilindustrins framtid och att regeringen tar ett samlat ansvar för industrigrenens framtida utveckling. Som jag tidigare sade måste en offensiv näringspolitik också anpassas till vad människan tål och till vad människan förmår. De så intensivt diskuterade produktivitetsproblemen i svensk industri måste mötas med en utvecklad arbetsorganisation och med ett ökat arbetsinnehåll. Det är bara genom att demokratisera arbetslivet, göra jobben intressantare samt genom att öka ansvaret och självständigheten som man långsiktigt kan öka produktiviteten. Detta kräver att man satsar på utbildning både från samhällets och från företagens sida och att man visar djärvhet och experimentlusta. Man måste satsa på kunskapsintensiv produktion. I en ekologisk näringspolitik har tillväxten sin givna plats. Den är önskvärd, men den är inget överordnat mål. Tillväxten måste underordnas hänsynen till naturen och till människan. Den måste underordnas den globala solidariteten. Fördelningen av tillväxtens frukter måste vara solidarisk. Den skall vara demokratiskt och rättvist fördelad mellan människor och mellan regioner. Det hävdas ganska ofta att stark ekonomisk tillväxt är en förutsättning för ekologiskt hänsynstagande. Detta är en grov förenkling. Perioder av snabb ekonomisk tillväxt har ofta varit perioder av rovdrift på människor och miljö. Tillväxten ödelägger ofta, samtidigt som den skapar ekonomiskt utrymme för reparation av de miljöskador som den själv har gett upphov till. I en framtidsinriktad näringspolitik måste man noggrannt väga kravet på tillväxt i ekonomin mot andra vitala samhällsintressen. Det är för oss i vänsterpartiet självklart att sådana avvägningar inte kan överlåtas till privata kapitalintressen. De kräver demokratiska beslut och kollektiva lösningar. Herr talman! En framtidsinriktad näringspolitik måste bygga på olika ägarformer. Det svenska näringslivet domineras i dag av ett starkt koncentrerat privatägande. Det är därför önskvärt med ett ökat inslag av samhälleligt ägande. En satsning på kooperativa företagsformer behövs också. Tillgången på kapital är avgörande för investeringar i framtidsinriktad svenska produktion. Erfarenheter har med eftertryck visat att det privata kapitalet inte förmår uppfylla behoven. Det är därför nödvändigt att det finns tillgång på nationellt kapital för viktiga investeringar. Vänsterpartiet har länge hävdat att det kollektiva kapitalet i AP-fonderna och löntagarfonderna skall få en demokratisk styrning och att de skall användas för att bygga upp näringslivet i Sverige enligt de principer som jag nämnt tidigare. Industriministern har gett uttryck för liknande tankegångar och en proposition har utlovats om ändrade placeringsbestämmelser och ändrad organisation för fonderna. Vi ser med spänning fram mot denna. För en dynamisk utveckling av näringslivet är det också viktigt att steget från forskning till produktion blir kort och löper smidigt. Små företag i anslutning till universitets och högskoleforskning måste få tillgång till riskvilligt och uthålligt kapital. Det här är inte något självklart. Forskningsbyn Ideon i min hemstad Lund beskrivs som en av de bästa, ja, kanske den bästa, forskningsbyn och utvecklingsmiljön i Sverige. Men man konstaterar också att insatserna på forskningsbyn Ideon har givit förvånansvärt litet utslag i det lokala och regionala näringslivet. Även här brister alltså det lokala näringslivet, de lokala och regionala kreditinstitutionerna, när det gäller risktagande och förmåga att föra idéer om forskning och utveckling vidare från dessa miljöer till en framgångsrik, uthållig produktion. Det jag har sagt gäller givetvis inte bara de forskningsbaserade småföretagen, utan de små och medelstora företagen i allmänhet. De har en oerhört viktig näringspolitisk och regionalpolitisk roll. Även här visar erfarenheten att kortsiktiga vinstintressen och strävan efter säkra placeringar gör att den privata kapitalförsörjningen inte fungerar. Genom tillkomsten av regionala riskkapitalbolag har samhället tagit sitt ansvar för försörjningen med riskvilligt kapital och dessutom öppnat vägen för privat deltagande i den här kapitalförsörjningen. Det är beklagligt att de borgerliga partierna bara har ideologiskt motiverade klagovisor där socialdemokraterna och vänstern har konkreta lösningar på problemen. Herr talman! Det är uppenbart att den s.k. tredje vägens politik åtminstone ur viss näringspolitisk synvinkel har varit ett stort misslyckande. Under 1970-talet och början av 1980-talet växte de forsknings och kunskapsintensiva företagen mycket snabbt. De arbetsintensiva och kapitalintensiva sektorerna växte långsammare än genomsnittet. Under andra halvan av 1980-talet har denna utveckling svängt. Orsaken är i hög grad devalveringarna 1981 och 1982. Den tredje vägens politik medförde ett alltför högt vinstläge inom traditionella industrisektorer. De senaste årens omfattande investeringar har i stor utsträckning skett i basindustrin och transportmedelsindustrin; sektorer där den internationella efterfrågan varit svag. Felsatsningarna inom transportmedelsindustrin och satsningarna inom basindustrin är en viktig förklaring till den sammantaget låga produktivitetstillväxten inom svensk industri på senare år. Till detta kommer att sämre kvalitet och färre unika produkter har gjort att priset har blivit alltmer viktigt som konkurrensmedel. Devalveringspolitiken har också hämmat nytänkande och offensiva framtidsinvesteringar. Den har lett till sämre arbetsmiljö genom att expansionen har skett inom branscher med masstillverkning vid löpande band, där jobben är lågt kvalificerade och i allmänhet inte upplevs som särskilt meningsfulla. Dessa verksamheter fick sedan rekryteringsproblem m.m. vilket bidrog till att driva upp kostnaderna. Det är i dessa branscher vi nu ser de stora omställningsproblemen. Det är därför en viss tröst att konstatera att industriministern har lovat att problemen den här gången inte skall mötas med akutmottagning och att konstgjord andning inte kommer att vara regeringens recept. I stället har man lovat att näringspolitiken nu skall inriktas på att underlätta strukturförändringarna. Vi välkomnar detta. Det som behövs är satsningar på infrastruktur, framtidsbranscher, forskning och utveckling samt nyföretagande. Man måste också ta tillvara de uppfinningar och idéer som utvecklas i Sverige. Här har samhället ett visst ansvar. Men de privata företagen är upprörande flata när det gäller att ta tillvara svenska idéer och svenska uppfinningar. Det som nu sker och som man bör underlätta är omstrukturering, ett rustande av företagsamheten och näringslivet för framtiden. För att det skall kunna ske måste mänskliga och regionalpolitiska hänsyn tas vid omställningarna. När det gäller satsningen på omstrukturering finns det mycket i de två senaste näringspolitiska propositionerna som jag starkt gillar; jag har nämnt riskkapitalbolagen. Det statliga förvaltniningsbolaget Fortia är ett annat sådant inslag. Vänsterpartiet delar inte regeringens och de borgerliga partiernas positiva värdering av ett svenskt EG-medlemskap. Vi menar att det är möjligt att uppnå de flesta fördelarna med ökat internationellt samarbete utan att bli medlem i EG. Internationellt forskningssamarbete är viktigt. Fri handel har sitt stora värde. Men detta är möjligt att uppnå utan EG. Det kanske till och med är så att möjligheten till fri handel hotas av EGs protektionistiska tendenser snarare än främjas. Energipolitiken är en viktig förutsättning för näringspolitiken. Vi anser inte att trepartiöverenskommelsen skapar den klarhet om den framtida energipolitiken som behövs och som det påstås i propositionen. Den uppgörelsen hotas dessutom av högeralliansens kärnkraftsromantiker. Det är viktigt med satsning på ökad konkurrens. Ökad konkurrens på hemmamarknaden är viktig för utvecklingen av en slagkraftig industri. Men det som krävs är också ett samarbete mellan företag, främst mellan små och medelstora företag. Herr talman! När det gäller de borgerliga partierna kan man bara konstatera att de inte har någon egentlig näringspolitik -- kanske måste man göra ett visst förbehåll för centern. För de borgerliga partierna är det skattepolitik och privatisering av det gemensamt ägda och EG som gäller. Marknaden skall sedan sköta det mesta. Parollen tycks vara att det ordnar sig alltid om man tar det som det kommer. Det vi har hört av samtliga tre företrädare för de borgerliga partierna är inget annat än en hejdlös skattekverulans. Hadar Cars började visserligen optimistiskt, men han visade sin sanna natur som liberal skattekverulant ju längre han kom i sitt anförande. Han slutade närmast som en nydemokratisk festtalare. Det är denna skattekverulans som de borgerliga partierna begär väljarnas mandat för att göra till en konkret näringspolitik. Det är vänsterns uppgift att göra allt för att förhindra detta. Herr talman! Jag skall övergå till att kommentera några områden som behandlas i betänkandet. När det gäller utländska företagsförvärv anser vänsterpartiet att det är viktigt att de största, strategiskt mest betydelsefulla svenska företagen kan bevaras i svensk ägo. Detta kan givetvis ske genom att det kollektiva kapitalet går in, men vi anser att det också är rimligt med lagstiftning på området. Jag vill göra en kort kommentar till de svenska utlandsinvesteringarna. De framställdes av de borgerliga talarna som om de vore en stor olycka. De har inte förmågan att se en viktig sida av dessa utlandsinvesteringar. Dels sker en stor del av investeringarna i fastigheter och de är egentligen inte produktiva investeringar, dels är många av dem verkligt stora, i flera betydelser, affärer. Att svenska företag förmår köpa upp utländska konkurrenter är snarast ett tecken på styrkan i svenska företag. De skapar synergieffekter, en marknadsledande position och en position på den stora europeiska marknaden. Jag har svårt att se att man har saklig grund för bedömningen att detta skulle vara en svaghet i den svenska näringspolitiken. Det är snarast en styrka att sådana starka företag har kunnat utvecklas. Jag har tidigare gett exempel på områden som vänsterpartiet anser värda särskilda satsningar. Ett sådant område nämndes också av Per-Ola Eriksson, nämligen bioteknik. Sverige är ett av de få industriländer som i dag saknar ett forskningsprogram på området. Miljöteknik är ett annat område med oerhörda utvecklingsmöjligheter, och ett område som också är av strategisk betydelse. Vi anser att det är fel att möta miljöproblemen defensivt och avvaktande, vilket sker i alltför hög grad. Det finns en tillväxtpotential, en möjlighet för teknikutveckling och en möjlighet till export av miljötekniskt kunnande som måste utvecklas genom medvetna samhälleliga satsningar. När det gäller industrifonden är det mot bakgrund av vad vi vet om möjligheten att få tillgång till riskvilligt kapital svårt att riktigt begripa regeringens förslag att minska fondens stiftelsekapital. Vi anser att det är bra att man finner nya former för verksamheten och att man kompletterar dem. Men med tanke på hur svårt det är att få riskvilligt kapital till små och medelstora företag, är denna minskning av stiftelsekapitalet ologisk. När det gäller utvecklingsfonderna upprepar vi våra synpunkter från 1990. Vi anser inte att de beslutade inbetalningarna av kapital skall verkställas. I reservation 57 markerar vi ett kraftfullt stöd till kvinnligt företagande. I en annan reservation, nr 71, tar vi tillsammans med miljöpartiet upp den viktiga frågan om bilindustrins framtid. När det gäller inrättandet av den nya näringspolitiska myndighet som skall ersätta SIND, Vi anser att vi under behandlingen av ärendet fått betryggande försäkringar om att man skall ta vederbörlig hänsyn till de anställda. Man kan förstås undra något över regeringens timing av rationaliseringsinsatser när man lägger ned statliga verk. Det hade enligt min mening varit lämpligare att genomföra denna process under en högkonjunktur än att göra det nu under en lågkonjunktur. Herr talman! Det som behövs för ett näringsliv med inriktning mot framtiden är en ekologisk näringspolitik som utgår från vad naturen tål, som bygger på vad människan förmår och som anpassar sig efter vad människan kan prestera.

Herr talman! Jag har i mitt inledande anförande i en rad punkter redovisat den förändring av näringspolitiken som folkpartiet liberalerna vill genomföra. Och jag tror inte att Rolf L Nilson sov så djupt att han inte är medveten om omfattningen av det programmet. Vad som naturligtvis oroar mig är den framgång som kommunistisk politik alltjämt har i den svenska riksdagen, där förslag om inriktning av politiken när det gäller kollektivt ägande och högskatter alltjämt kan påräkna ett så starkt stöd från den svenska socialdemokratin. Jag är bekymrad över framgångarna för kommunismen när det gäller att försöka förändra grundförutsättningarna för svenskt näringsliv genom ökat förstatligande, ökad kollektiv styrning. Jag tycker att det vore utmärkt värdefullt om splittringen inom det socialistiska blocket skulle bli något större, så att vi kunde påräkna att man inte längre som utgångspunkt skulle ha den inriktning av politiken som nu alltför länge styrts av kommunistiska värderingar.